Herr talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Veteranutredningens förslag ska omsättas i regeringsbeslut respektive lagstiftningsförslag. Låt mig inledningsvis betona vikten av att alla veteraner och deras anhöriga ges ett anpassat och ändamålsenligt stöd. Utgångspunkten är att all personal som på statens uppdrag sänds ut i farlig internationell verksamhet bör ges ett sådant stöd före, under och efter tjänstgöringen. Veteranutredningen har lagt fram sitt slutbetänkande Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället . Remitteringen av betänkandet är avslutad, remissvaren är sammanställda och det bereds vidare i Regeringskansliet. Även försvarsutskottet har betonat att ansvaret för veteranfrågor bör tydliggöras och ser därför att det finns behov av att inrätta ett centrum för veteranfrågor inom Försvarsmakten. Försvarsmakten arbetar på regeringens uppdrag löpande med att utveckla arbetet med veteran och anhörigfrågor inom sitt ansvarsområde. Den 18 december 2015 beslutade regeringen om regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten och har där gett Försvarsmakten i uppdrag att i budgetunderlaget för 2017 redovisa hur myndigheten avser att fortsätta att utveckla arbetet med veteran och anhörigfrågor inom sitt ansvarsområde. Försvarsmakten ska även i årsredovisningen för 2016 redovisa genomfört arbete med veteran och anhörigfrågor. I regleringsbrevet för 2016 har regeringen också gett Försvarsmakten i uppdrag att senast i samband med delårsrapporten redovisa ett förslag om inrättande av ett särskilt veterancentrum inom myndigheten. I detta uppdrag ska Försvarsmakten sträva efter att arbeta myndighetsöverskridande. Försvarsmaktens förslag kommer att behandlas i Regeringskansliets fortsatta beredning av Veteranutredningens förslag. Regeringen kommer därefter att återkomma till riksdagen.

Herr talman! Tack, försvarsministern, för svaret på interpellationen! I det svar som försvarsministern ger betonar han att försvarsutskottet också har engagerat sig i frågan. Han säger att utskottet har uttalat att veteranfrågor bör tydliggöras, och därför ser utskottet att det finns behov av att inrätta ett centrum för veteranfrågor inom Försvarsmakten. Herr talman! Jag vill hävda att detta inte är i alla delar korrekt. Jag nödgas därför citera ut försvarsutskottets betänkande nr 7 från 2014/15. Under rubriken Utskottets ställningstagande står det bland annat: "En utvecklad veteranadministration kan bli en plattform för rehabilitering, stödsamtal, karriärväxling och forskning om utlandsveteraners svårigheter. Därutöver vill utskottet understryka vikten av att veteranstödet även omfattar civila som tjänstgjort i olika insatser och att ett centrum ska tjäna såväl civila som militära veteraner. Detta är en viktig roll för ett veterancentrum. Vad utskottet angett bör ges regeringen till känna." Således har försvarsutskottet i sitt tillkännagivande inte pekat ut att ett veteranscentrum skulle ligga inom Försvarsmakten som myndighet. Skälen för detta är egentligen två. Det första skälet är att veteranpolitiken nu alltså har föreslagits omfatta också civila veteraner. Då talar vi om räddningstjänstpersonal som tjänstgör internationellt, biståndsarbetare, sjukvårdspersonal, poliser, personal från Skattemyndigheten och så vidare. Även om dessa personalkategorier oftast befinner sig i civila insatser utsätts de för i princip samma risker och slitage som våra veteransoldater gör i sina militära operationsområden. För bara några månader sedan lyssnade jag på en sjuksköterska som tjänstgjort i ebolaepidemins Liberia, som berättade hur riskfyllt och utsatt hennes uppdrag var och hur traumatiserad hon blev. Det var för mig mycket lätt att se att hennes upplevelser närmast på pricken stämde överens med de upplevelser som soldater tar med sig hem från Afghanistan. Problemet är att om man lägger ett veterancentrum under Försvarsmakten kommer få civila myndigheter och arbetsgivare att känna sig lockade att skicka sin personal för rehabilitering, stöd och hjälp där. Detta tror jag att också försvarsministern kan föreställa sig. Ett annat problem med ett veterancentrum inom ramen för myndigheten Försvarsmakten är att många veteransoldater inte med sina överordnade och sin arbetsgivare vill diskutera sina upplevelser, hur de känner sig och hur de mår. Vi vet att många av dem söker sig till personer och ställen där de kan vara anonyma. Herr talman! Sten Tolgfors lyckades med prestationen att samla alla berörda departement - både Försvarsdepartementet och de civila departement som har ansvar för personal utomlands - och få till stånd en utredning ledd av Försvarsdepartementet. Jag hoppas att också Peter Hultqvist nu ska orka med att samla ihop resultatet av utredningen och få sina kollegor med på vagnen.
Herr talman! För vår del är det i slutändan ändå resultatet som är det viktiga. För mig är den organisatoriska formen för detta inte det avgörande. Om debatten ska handla om myndighet kontra centrum och så vidare fastnar man i det organisatoriska resonemanget i stället för att tala om det som kan utformas till ett praktiskt utfall. Vi har responderat, tycker vi, på de synpunkter och förslag som har lagts fram genom att nu i ett regleringsbrev ställa kravet att man inom ramen för Försvarsmakten ska ta fram ett förslag till veterancentrum. Det är för att vi ska komma igång på något sätt i den här processen. Vi har också markerat att ett sådant centrum i så fall bör arbeta myndighetsöverskridande. Hur man väljer att driva en sådan här verksamhet blir naturligtvis också något som styr utfallet, om människor känner sig välkomna eller inte. Då ligger det väl i allas intresse att detta, oavsett vilken organisationsform man väljer, måste uppfattas som en verksamhet där människor känner att de kan få det stöd och den hjälp som de efterfrågar. Jag vill avvakta med utsagor, utöver hur detta eventuellt kan antas slå, intill dess att jag har sett ett förslag från Försvarsmakten. När det gäller själva myndighetsdelen kan jag bara notera vad jag ser i remissvaren. Försvarsmakten, FMV, MSB, Socialstyrelsen, Fortifikationsverket och Statskontoret avråder oss från att bilda en fristående myndighet. Då vill jag analysera vad detta står för. Vi måste bygga effektiva strukturer. Vi får inte skapa en situation där en myndighet som har skickat ut en person på ett uppdrag plötsligen frånträder ansvaret för det som kommer efteråt. Det är inte en rimlig utveckling. Detta får man väga in när man tittar på detta. I samband med att vi etablerar den här typen av verksamhet ska vi inte heller åstadkomma någon form av överflöd eller extra administration, utan vi måste se till att detta upplevs som nära, effektivt och starkt serviceinriktat. De flesta veteraner finns trots allt inom Försvarsmakten. Det är ett av motiven till att vi nu begär att Försvarsmakten ska återkomma i den här frågan. Vi kommer att jobba vidare med detta på ett konstruktivt sätt. Jag ser inte heller att det finns några djupare motsättningar i principfrågan. Alla vill nog att vi ska ha en bra veteranverksamhet och att vi ska kunna följa upp behoven på ett bra och vettigt sätt. Sedan gäller det nu att hitta fram till den organisatoriska formen. Vi kommer nu att avvakta det förslag som Försvarsmakten tar fram. Sedan får vi utifrån detta se hur vi går vidare. Jag har inga problem med att resonera med utskottet om de här frågorna och bedriva en dialog där. Det kan jag bara se som positivt i sammanhanget. Jag upplever inte att den politiska motsättningen här är särskilt stor. Snarare känns den konstruerad.
Herr talman! Jag tror att försvarsministern just tangerade något väldigt viktigt, nämligen att detta på den politiska nivån inte är ett konfliktfyllt område på något sätt. Men det är känsligt när man kommer ned på myndighetsnivå. Försvarsministern sa att i remissomgången har olika myndigheter sagt att de inte vill frånträda ansvaret för sin personal. Det tror jag inte heller någonsin var tanken. Däremot måste vi inse att det finns myndigheter - Lantmäteriet, Skatteverket och motsvarande - som skickar en eller två personer utomlands per år. De har inga förutsättningar att på egen hand bygga upp ett rejält stöd för sina civila veteraner. Här krävs det en myndighet som kan stödja den myndighet som är arbetsgivare i dess personalpolitiska arbete. Det är detta det handlar om: expertis på det rättsliga området, på sjukvårdsområdet med mera. I utredningen fanns Socialdepartementet, Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet och Försvarsdepartementet representerade, och där fanns företrädare för en lång rad olika myndigheter. Varenda gång frågan om var centret skulle förläggas kom upp var man oense. Någon föreslog, precis som försvarsministern är inne på, att man kanske skulle lägga det inom Försvarsmakten. Då svarade de civila myndigheterna samfällt att det inte kommer på fråga. Då tänkte man att man kanske skulle kunna lägga det under MSB eller Folke Bernadotteakademin, men då sa naturligtvis Försvarsmakten att det aldrig kommer på fråga. Därför landade vi i den enda praktiska lösningen i denna konfliktfyllda miljö, nämligen att lägga det mitt emellan alla myndigheterna och sedan låta de arbetsgivande myndigheterna sitta i styrelsen för det här centrumet. Det tål väl att påpekas, herr talman, att just den lösningen med ett fristående centrum, som tyvärr av grundlagsskäl måste vara en myndighet, var utredningen i sin helhet enig om. Det fanns ingen som helst avvikande mening bland alla de myndighetsföreträdare eller departementsföreträdare som var representerade. Jag lyssnar noga på vad försvarsministern säger. Jag vill gärna ha sagt, herr talman, att försvarsministern har gjort en mycket god vana av att reagera och agera på de tillkännagivanden som har kommit från försvarsutskottet. Det ska han ha en stor eloge för. Jag hoppas att vi kan fortsätta att ha en konstruktiv dialog kring detta framöver och efter det att Försvarsmakten har inkommit med sitt förslag i den första delårsrapporten. Det är verkligen som Peter Hultqvist säger. Det viktiga är att hjälpen kommer till stånd och att inte bara veteransoldater utan också annan personal i internationell tjänst som utsätts för både risker och slitage får ett ändamålsenligt stöd före, under och efter insatsen.
Herr talman! Jag vet att jag har någon extra replikmöjlighet, men det känns lite grann som att vi har klarat ut väsentligheterna i den här debatten. Vi får nu det här förslaget från Försvarsmakten. Jag är beredd att därefter möta utskottet för en diskussion - eller om vi tar det genom presidium eller hur vi nu väljer - så att vi kan få en inledning i fråga om hur vi kan hantera det här vidare. Sedan får vi väl på olika sätt försöka se till att vi får till stånd en verksamhet som fyller ändamålen. Jag delar uppfattningen att vi måste jobba myndighetsöverskridande och att det vi gör måste vara öppet på bredden. Däremot har jag inte låst mig vid den organisatoriska formen. Vi får se hur de olika utfall vi har framför oss kommer att se ut. Jag får tacka för en konstruktiv fråga. Det är en debatt som egentligen handlar om att vi båda vill lösa problemet på något sätt. Sedan vill jag för min del återkomma.
Herr talman! Det var en liten tanke som faktiskt slog mig, herr talman, här i talarstolen. Peter Hultqvist är nu också ansvarig för den utmanande uppgiften att rekonstruera ett svenskt totalförsvar. Det kan nog vara rimligt att också se de myndighetsöverskridande samarbetena på det veteranpolitiska området som en del i ett sådant arbete.